Herr talman! Marie Granlund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att blivande föräldrar och deras anhöriga inte behöver oroa sig för tillståndet i den skånska förlossningsvården i Malmö. Marie Granlund har också frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att motverka ökad stress hos vårdpersonalen och därmed stärka patientsäkerheten. I hälso och sjukvårdslagen står det att hälso och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god vård. Med detta avses bland annat att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården. En god vård ska också vara lättillgänglig, och den ska vara säker. I dag har landstingen och regionerna det huvudsakliga ansvaret för finansiering, organisering och utförande av hälso och sjukvården. Som Marie Granlund lyfter fram är det främst deras ansvar att alla invånare har tillgång till en god vård. Den 1 juni i år bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg . Deras huvuduppgift är att granska att befolkningen får en säker vård och omsorg som har en god kvalitet och som bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Genom inspektioner och hantering av anmälningar och klagomål granskar IVO vården och kan ställa krav på vårdgivaren om brister upptäcks. IVO har till exempel granskat förlossningsvården vid Skånes universitetssjukhus och krävt att de ska vidta åtgärder. Regeringen genomför flera reformer och kraftfulla satsningar för att stärka och utveckla vården. Vi prioriterar frågor om tillgänglighet, kvalitet, effektivitet och säkerhet. Vad gäller stress i vården har efterfrågan på högskoleutbildad personal inom hälso och sjukvården länge varit större än tillgången. Regeringen har därför under hela mandatperioden satsat på en utbyggnad av läkar och sjuksköterskeutbildningarna. I årets budgetproposition föreslår vi medel för ytterligare en ökning av antalet nybörjarplatser inom dessa utbildningar. Regeringen anser att det finns ett behov av att se över och effektivisera användandet av professionens resurser för att fortsatt kunna ge en vård av hög kvalitet. Vi har därför i budgetpropositionen för 2014 avsatt 3 miljoner kronor per år 2014 och 2015 för en analys av hur professionens resurser kan användas på det mest ändamålsenliga sättet och för rätt uppgifter. Det kan till exempel handla om att se över hur personal använder sin tid och ansvarsfördelningen mellan olika yrkeskategorier. Eftersom Marie Granlund särskilt nämner patientsäkerhet vill jag också lyfta fram den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft i januari 2011 med syftet att skapa en säkrare vård. Lagen har åtföljts av en särskild patientsäkerhetssatsning för vilken regeringen avsatt 2,5 miljard kronor under perioden 2011-2014. Utgångspunkten för satsningen är en nollvision för antalet undvikbara vårdskador. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har genom en årlig patientsäkerhetsöverenskommelse enats om en prestationsbaserad ersättning för patientsäkerhetsarbete i landstingen. Överenskommelsen innehåller flera frågor såsom patientsäkerhetskultur, strukturerad journalgranskning, basala hygien och klädregler, minskad antibiotikaanvändning och säker läkemedelsanvändning. Jag kan försäkra att regeringen jobbar brett och långsiktigt med patientsäkerhetsfrågor.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Vi har vid flera tillfällen det senaste året diskuterat kaoset i den skånska sjukvården. Jag delar statsrådets uppfattning att det är mycket bra att det finns lagar och myndigheter som har att åtgärda när politiker inte håller måttet och när klåfingriga tjänstemän ställer till det. Det är mycket bra, men jag skulle också vilja att ministern tog ett större ansvar för den uppkomna situationen. Tidigare har jag diskuterat med statsrådet om att åtta patienters död i Skåne kan kopplas samman med den vårdplatsbrist som finns där. Vi har också diskuterat att Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg har kritiserat den skånska sjukvården mycket kraftigt. I den här interpellationsdebatten skulle jag vilja lyfta upp den skånska förlossningsvården och göra en kort tillbakablick. Vi var mycket glada i Malmö när vi fick en ny kvinnoklinik 2009. Den gamla var erbarmligt dålig. Vi var glada eftersom det är bra att ha en ny klinik men också för att barnafödandet i Malmö ökar rekordartat, och det finns ingenting som tyder på att situationen kommer att förändras framöver. Problemet är emellertid att den dröm som skulle kunna bli mycket bra med en ny kvinnoklinik har raserats.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 Jag är mycket glad att det finns myndigheter som har att påpeka dessa allvarliga brister, men det är väldigt mycket resurser som går åt till att övervaka detta. Det är bra, men det naturligaste vore väl att regionledningen började agera för en likvärdig sjukvård i enlighet med hälso och sjukvårdslagen. Om den inte gör det tycker jag att ministern har ett stort ansvar.

Herr talman! Det finns ett dokumenterat svar från den 21 augusti 2013 angående patientsäkerheten vid förlossningsavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. När jag läser det underlag som regionen har lämnat in till det som kallas IVO, Inspektionen för vård och omsorg, slås jag kraftigt av skillnaden mellan retoriken i debatter och det som sker på riktigt i verksamheten. På punkt efter punkt visar man hur förhållanden på förlossningen under sommaren i år inte på något sätt avviker från andra sjukhus på andra platser runt om i landet. Det hanteras väldigt väl. Det finns inga risker, och det bryter inte på något sätt mot det ministern har tagit upp i sitt anförande. Det finns alltid saker att göra, och allting som händer och sker som kan ge en signal om att det finns allvarliga saker att hantera ska tas på allvar. Jag blir lite beklämd när Marie Granlund skriver att det finns brist på personal på förlossningskliniken i Skåne på grund av anställningsstopp. Det är ett direkt felaktigt påstående. Det har aldrig funnits några restriktioner mot att ta in semestervikarier i semestertid. Det är en självklarhet att man ska göra det. Det finns ett problem, och det hanterar man nu. När man utbildar barnmorskor deltar de i 50 förlossningar under sin praktik. Problemet är att många gånger går de här tjejerna, som är duktiga, vidare och jobbar nu på mödravårdscentralerna och är inte aktiva i förlossningsvården. Där finns ett arbete att göra för att se till att de kommer in i förlossningsvården och blir duktiga. Det innebär att vi kan använda de barnmorskor vi har på ett bättre sätt. Marie Granlund nämnde också att det finns ställen som stänger under sommaren. Ja, så är det. Under semestern stänger också MVC. Då har man sagt, och det är inte regionen eftersom det inte är ett politiskt beslut utan handlar om ledning och organisation, att man måste samverka med dessa mödravårdscentraler för att vi gemensamt ska kunna hitta former att arbeta som innebär att den ena har öppet när den andra har stängt så att inte de kvinnor som ska gå på vanliga undersökningar tar sig till förlossningen och blir en "belastning" där samtidigt som det finns kvinnor som ska föda. Detta är viktiga saker, och dem tar man också upp. Marie Granlund tar också upp ansträngande besparingar. Man kan inte alltid jobba för den högsta toppen, men man ska ha en god planering för den. Om man använder personal på ett klokt sätt kan de vid olika tidpunkter gå in och hjälpa varandra, precis som jag precis har beskrivit, vid belastningar. Det innebär att man täcker upp för de här belastningarna. Då kan man undvika att ha en bemanning som kostar mer och som inte löser uppgiften vid andra tillfällen. Man ska hjälpas åt och göra smarta lösningar. Man kan inte kalla det en avvikelse att man på olika sätt hjälps åt att hantera hur man ska lösa det för kvinnorna. Ingenstans i det här underlaget kan man se att någon har kommit till skada. Allting har skett på ett bra sätt. Det har varit en ansträngd situation. Man jobbar för att de här tjejerna ska kunna hjälpa varandra framöver och hitta smarta former för det. Man tittar också på de planeringar man har så att de blir extra tydliga. De finns redan i dag. Det finns underlag, men man ska göra dem tydligare för att säkerställa att det här blir bättre i framtiden. Det är sådana saker man arbetar med varje dag i verksamheten, och så även i Skåne. Jag tycker att retoriken med ord som "kaos", "raseras" och "nedmonteringar" inte är riktigt trovärdig, Marie Granlund.
Herr talman! Det är viktigt att påminna om den arbetsfördelning vi har mellan de politiska nivåerna. Det är Region Skåne som bedriver sjukvårdsverksamheten i Skåne. Det är Västerbottens läns landsting som bedriver landstingsverksamheten i landstinget i Västerbotten och så vidare. Till det statliga ansvaret hör bland annat att ansvara för inspektioner. Utöver det har vi dock gjort ett metodiskt och viktigt arbete när det gäller att höja statusen för och uppmärksamheten kring patientsäkerhetsarbete över lag inom den svenska hälso och sjukvården. Det beräknas att vi i den svenska hälso och sjukvården varje år skadar ungefär 100 000 personer i onödan. Det låter som förfärliga siffror, men när man jämför med andra länder förefaller det som att man ligger på ungefär den nivån. Varje gång vi kan minska risken för att en skada uppkommer, eller reducera en skada är mycket vunnet. 3 000 personer beräknas dö varje år till följd av att vi gör fel i vården. Självklart blir det i första hand stora mänskliga vinster om vi gör rätt vid varje tillfälle men också stora ekonomiska vinster. Det handlar också om strukturer, om hur mycket pengar vi har för att kunna säkerställa att man får en bra arbetsmiljö som medarbetare i vården, om hur många arbetskamrater och kolleger man har och om hur arbetsfördelningen mellan olika professioner är. Det finns mycket att göra där. Det finns det också för att underlätta för medarbetarnas arbetssituation genom att ta itu med sådant som har blivit till lager på lager av uppgiftslämnande och dokumentation. De har säkert kommit till var och en för sig på goda grunder, men sammantaget blir det näst intill ogörligt för en del av vårdens medarbetare att göra ett riktigt bra jobb just inom det område som han eller, vanligare, hon är utbildad för. När det gäller att se på arbetsfördelningen mellan olika professionsföreträdare och om att avlasta onödiga byråkratiska uppgifter utsåg jag förra veckan en samordnare som ska jobba särskilt med den frågan. Ytterst handlar det om att säkerställa att den duktiga personal vi har inom olika områden ska kunna ägna sig åt just det som han eller hon är utbildad för. Det handlar naturligtvis också om resurser och om hur många människor som finns i arbete för att vi ska kunna få de skatteintäkter vi vill ha för att säkerställa en god vård. Hur fördelar vi de resurserna på ett klokt sätt? Det är ett arbete som ska ligga huvudsakligen på den regionala nivån. Inspektionen har tittat på Region Skåne och har begärt att de ska åtgärda en rad brister. Region Skåne har redovisat de åtgärder av allehanda slag som har vidtagits för att göra situationen bättre.

Herr talman! Ann-Charlotte Hammar Johnssons inlägg förstärker det jag säger om att man inte tar ansvar på den regionala nivån. Man struntar i det och hänvisar till tjänstemän och tar inget politiskt ansvar. Regionstyrelsens ordförande har vid ett flertal tillfällen sagt att sjukvården inte är hennes ansvar. Nu finns det inte heller något sjukvårdslandstingsråd eftersom han har tagit timeout. Situationen börjar bli ganska komplicerad. Jag upplever ändå att statsrådet förstår det jag säger. Han har antytt att ett sätt att ta ifrån till exempel politikerna i Skåne ansvaret eftersom de inte klarar av det är att förstatliga akutsjukhusen. Man kan ha ett resonemang om vad saker och ting ska vara, alltså en ordentlig översyn av uppgifter i Sverige. Detta är dock ett långsiktigt projekt. Det kommer att ta 10-15 år innan det skulle bli en förändring i den riktningen, om det nu är önskvärt. Vad avser statsrådet att göra under tiden? Situationen är faktiskt akut. Det fungerar inte. I somras hänvisades födande kvinnor mellan de olika förlossningsklinikerna, mitt i pågående värkarbete. Det är inte okej! Inspektionen för vård och omsorg har också tydligt kritiserat detta, men det blir inte bättre. Sedan är det nästa verksamhet, och nästa verksamhet. Det blir aldrig bra. Statsrådet verkar argumentera på samma sätt som infrastrukturministern som varje år verkar förvånad över att det blir vinter och att tågen då uppenbarligen inte går. Statsrådet säger att folk har semester på somrarna och att det därför är svårt med vikarier. Det är inte någon nyhet. I Sverige har människor lyckligtvis rätt att ha semester. Då blir konsekvensen att man måste ha ersättare. Problemet i Skåne är att det snart inte är någon som vill jobba där. Det spelar ingen roll om vi utökar platserna på läkarutbildningen eller sjuksköterskeutbildningen eftersom folk flyr därifrån på grund av bristande ledarkunskaper både hos tjänstemän och hos ansvariga politiker, om det nu finns några sådana - det är en öppen fråga. Om jag hade varit i Göran Hägglunds kläder hade jag, kanske inte officiellt med pukor och trumpeter, åkt ned dit och sagt att det inte är okej; vi ingår i Alliansen i Skåne. Ni sköter er inte. Ni har vad jag tror är den lägsta landstingsskatten i Skåne, och det räcker inte även om den skulle höjas med 30 öre. Något ordentligt måste göras. Skåningarna har rätt till likvärdig vård, precis som andra i Sverige har. I dag får de inte det. Åtta dödsfall misstänks bero på vårdplatsbrist i Skåne. Vi har diskuterat detta många gånger, men det blir inte bättre. Man fortsätter på samma sätt, och situationen blir alltmer katastrofal. Vad tänker ministern göra?

Herr talman! I mitt förra inlägg nämnde jag kort att bemanningen under sommaren ses över. Man har tagit tag i detta i Region Skåne. Man ska använda sina resurser mycket bättre och se till att de som får en utbildning kommer direkt in vid förlossningen. Det blir fler händer direkt, i stället för att dessa tjejer gör andra saker och kommer ifrån det arbete som de sedan inte vill ta. I Helsingborgs Dagblads ledare stod det i somras att när den sakliga och korrekta kritiken ersätts av felaktiga och överdrivna påståenden blir det svårt att hitta lösningar. En osaklig debatt riskerar att sluta i politiska låsningar. För att komma till rätta med problem som finns är det en förutsättning att man känner till dem och att det finns ett korrekt faktaunderlag att utgå ifrån. Det finns uppenbarligen utrymme för att påpeka att debatten som förlorar sina rätta proportioner lätt kan bli kontraproduktiv. Där har både medier och politiker ett ansvar. Ett tydligt exempel på de många myter som finns, och som du hjälper till att sprida Marie, är att kvinnor tvingas föda i Köpenhamn. Sanningen var att en kvinna, en danska, åkte till förlossningen i Malmö och frågade om det fanns möjlighet för henne att föda i Köpenhamn, och om tiden räckte till för att hon skulle kunna ta sig dit. Svaret var ja på båda frågorna, och hon åkte. Det får de till att man struntar i vården, att den nedmonteras och att det är gräsligt. Man använder en populism i debatterna som gör att vi får ett skräckscenario för de blivande föräldrar som ska föda barn. Jag tycker inte att det är okej. Jag har en fråga till Marie Granlund med anledning av interpellationen. Vilka åtgärder avser Marie Granlund att vidta för att inte medverka till felaktig ryktesspridning så att föräldrar och deras anhöriga inte ska behöva oroa sig för tillståndet i den skånska förlossningssituationen i Malmö och på andra ställen? Jag tycker att det är beklämmande att man använder ord som gräsligt, kaos etcetera när det inte alls handlar om det. Var snäll och läs utredningen!
Herr talman! Det stämmer, Marie Granlund, att jag utifrån de erfarenheter jag efter några år i den här positionen fått tror att vi för att långsiktigt kunna få en ännu bättre fungerande vård och omsorg i Sverige skulle kunna se över uppgiftsfördelningen mellan de olika politiska nivåerna. Vi arbetar alla, oavsett partifärg, för att vi ska kunna ha en jämlik vård över hela landet. Vi vet att ett Vårdsverige som är uppdelat i 21 landsting har ganska svårt att säkerställa detta. Precis som Marie Granlund säger är det ingenting som ändrar situationen i dag eller i morgon. I dag har vi den arbetsfördelning vi har. På den nationella nivån ansvarar vi bland annat för tillsynen. Tillsynen utförs sedan den 1 juni av IVO. De har möjlighet att komma med påpekanden, de har möjlighet att döma ut viten, ytterst har de möjlighet att stänga ned verksamhet om de finner att det finns grund för det. Det är viktigt att vi som politiker alla för diskussioner på ett sätt som bygger på fakta, som bygger på hur situationen faktiskt är. Det handlar om människors förtroende och trygghet i tillvaron. Det finns risk för att människor upplever någonting annat än vad som är för handen, hur situationen faktiskt är. Det vinner ingen av oss på. Här handlar det om att föra diskussionen bland dem som är ansvariga och i de beslutande församlingar som befolkningarna röstat fram. Det handlar om att diskutera hur man gör i till exempel Region Skåne eller i Västerbottens läns landsting, som varit på tapeten de senaste månaderna. På den nationella nivån har vi en del små resurser, vi har lagstiftningen och vi har våra myndigheter som vi jobbar genom. Det är vad jag som minister kan göra i det här fallet, med den arbetsfördelning som vi har.
Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret! Jag tycker också att man ska hålla sig till fakta. Därför är min fråga om statsrådet tycker att det är naturligt att åtta patienters död kopplas samman med vårdplatsbristen. Det är inget som Socialdemokraterna kommit på, utan det är något som Socialstyrelsen, regeringens egen myndighet, har tagit fram. Arbetsmiljöverket har också kritiserat det och, som sagt, Inspektionen för vård och omsorg. Det är allvarliga saker. Återigen säger jag att det är bra att vi har myndigheter, och det är bra att vi har en lagstiftning, men om vi ska ha en socialminister krävs det att socialministern också kan åtgärda saker och ting. Det blir ju inte bättre. Jag tror att det bara är de som har allianspartibok i Skåne, och inte ens alla där, som tycker att situationen är alldeles utmärkt. De flesta har erfarenhet av att det inte alls fungerar, och det är jätteallvarligt. Det var totalt kaos i somras i förlossningsvården, och det var inte det enda stället. Med ogenomtänkta sammanslagningar har man flyttat verksamheter fram och tillbaka. Man har anställningsstopp. Man gör stora besparingar. Det får självklart konsekvenser. Jag är alldeles övertygad om att välfärd måste få kosta, och jag tycker att statsrådet skulle åka till Skåne, sätta sig med sina allianskamrater där och diskutera hur man ska komma till rätta med problemen. Skatten behöver höjas. Det behövs fler människor i vården. I annat fall kommer vi inte att klara det.
Herr talman! Det är inte så att jag, med hänvisning till tidigare inlägg, blir överraskad över att det blir sommar. Jag blir överraskad när sommaren blir lång och varm. Problem med bemanning är något som inträffar varje år och utgör en svår påfrestning för samtliga landsting. Samtliga större verksamheter i Sverige har problem med bemanningen i det sammanhanget. I de allra flesta fall jobbar de som galärslavar för att hitta och värva personal som kan göra insatser. Marie Granlund är en erfaren politiker som funnits med i Skånepolitiken och i riksdagen under en lång följd av år. Hon vet hur arbetsfördelningen ser ut mellan de olika politiska nivåerna. Hon vet vad socialministern i sin roll kan göra kontra vad som är ansvaret för politikerna i exempelvis Skåne, Västerbotten, Stockholm och Värmland. De har ansvaret för dessa verksamheter. Det är de som ska se till att det fungerar. Det är viktigt att alla de påpekanden som görs om brister behandlas för vad de är, tas på allvar och följs upp och åtgärdas. De myndigheter vi har för att utföra inspektion och tillsyn av verksamheter har ett mycket stort ansvar på sina axlar att å medborgarnas vägnar se hur verksamheterna fungerar, påtala brister som upptäcks och i förekommande fall vidta de åtgärder som krävs för att det ska fungera. Det har, såvitt jag förstår, fungerat i Skåne. Man har gjort tillsynen, man har sagt åt regionen att ett antal saker ska åtgärdas. Skåneregionen har återkommit och sagt att det har de gjort. Jag är säker på att inspektionen kommer att fortsätta sitt arbete i Skåne liksom i andra landsting. Det är det viktigaste instrumentet vi har på den nationella nivån. Landstingsverksamhet ligger på region och landstingsnivån i Sverige. Den här diskussionen kan säkert fortsätta att föras också i Region Skånes olika beslutande sammanhang.